Fru talman! Med risk att något överskrida min anmälda talartid vill jag ändå konstatera att vi förmodligen kommer att minnas dagens debatter i utrikesutskottet och i kammaren särskilt väl. Det är med anledning av att medan vi har debatterat här har vi helt plötsligt blivit utan ordförande i utrikesutskottet. Anledningen därtill är att vår ordförande Karin Enström i dag, medan vi har suttit här, har utsetts till landets nya försvarsminister. Då vill jag ta tillfället i akt att här från talarstolen önska henne lycka till med nya uppdraget och tacka henne för gott ledarskap och ordförandeskap i utrikesutskottet. Vi kommer att sakna henne i utrikesutskottet, men vi är övertygade om att hon kommer att göra ett utmärkt jobb som försvarsminister. Så till dagens MR-betänkande! Fru talman! Dagens betänkande om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik behandlar ett antal motioner från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Det är motioner som tar upp MR-frågor i vissa regioner i världen. Det handlar framför allt om ett antal länder i Afrika och i Latinamerika, och för Asiens del behandlas motioner som rör Burma och Kina. Det finns även ett avsnitt om en ny EU-strategi för främjande av mänskliga rättigheter i världen. Vi socialdemokrater har två reservationer tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, reservation 6, som rör framför allt kvinnors situation i Nicaragua, och reservation 8, som handlar om arbetsförhållandena i Kina, och jag vill yrka bifall till båda reservationerna. Som en följd av detta kommer jag i huvudsak att ägna min talartid åt Latinamerika, framför allt Nicaragua, och åt Kina, och jag börjar med det sistnämnda. Fru talman! Vi socialdemokrater ser det som en absolut nödvändighet att de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet stärks och respekteras överallt i världen. Den fria förenings och förhandlingsrätten måste garanteras, och slavarbete, barnarbete och diskriminering ska bort. Det är inte acceptabelt att mer än 200 miljoner barn arbetar och att 12 miljoner människor arbetar under tvång, vilket i praktiken inte är någonting annat än ett modernt slaveri. Det är också välkänt och helt förkastligt att fackligt aktiva i många länder förföljs, fängslas och till och med mördas för sitt engagemangs skull. Arbetet inom Internationella arbetsorganisationen, ILO, måste därför få ökad tyngd och fler länder måste förmås att ratificera ILO:s konventioner. Vi socialdemokrater vill också stärka internationell facklig-politisk samverkan, och i det sammanhanget, fru talman, vill vi även se ett engagemang från den borgerliga regeringens sida. När det gäller Kina har man sedan de ekonomiska reformerna startade för drygt 30 år sedan lyft något hundratal miljoner människor ur fattigdom, och den personliga friheten har ökat för många inom vissa områden. Det är bra. Men, fru talman, vi vet alla att det råder stor brist på och avsaknad av respekt för de mänskliga rättigheterna i Kina. Tvångsförflyttningar, fängslande av oliktänkande, stora brister i yttrandefriheten, om den alls finns, och en negativ särbehandling av minoriteter är några exempel på sådant som över huvud taget inte borde förekomma vare sig i Kina eller i något land. Antalet länder som tillämpar dödsstraff fortsätter att minska, men enligt Amnestys årsrapport avrättar Kina ensamt fler personer än resten av världen tillsammans, vilket vi socialdemokrater helt fördömer. Fru talman! Det är viktigt att vi inte enbart ser Kina som en gigantisk marknad för svenska produkter. Vi måste i alla våra kontakter med Kina föra fram vår ståndpunkt om mänskliga rättigheter och demokrati och fortsätta arbetet för att företag ska ta ett större socialt ansvar och för att fackliga rättigheter ska utvecklas. Den fria förenings och förhandlingsrätten ska garanteras liksom rätten till internationella sympatiåtgärder, vilket, fru talman, skulle kunna leda till politiska förändringar. Utöver att värna arbetstagarnas rätt bidrar fria och demokratiska fackföreningar dessutom till ökad social rättvisa. Vi socialdemokrater kräver också att grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet förs in i internationella handelsavtal. Sverige ska hävda arbetstagarnas rätt i internationella organisationer, exempelvis IMF och Världsbanken, genom bilaterala kontakter och med upphandlingsregler på alla samhällsnivåer. Därför bör Sverige ratificera ILO:s konvention 94 om offentlig upphandling. Det är nödvändigt, fru talman, att vi alla bidrar till att skapa opinion mot urusla arbetsförhållanden i Kina och i hela världen i övrigt. Även om regeringen Reinfeldt uttalat "att efterlevnaden av och respekten för de mänskliga rättigheterna för arbetstagare ska stärkas globalt" verkar detta ha försvunnit helt i regeringens fokusering av målen i utvecklingspolitiken. Det ideologiska skiftet märks väl genom att fokus alltmer läggs på marknaden och inte på människan. Regeringen lägger helt enkelt ingen större vikt vid mänskliga rättigheter i arbetslivet eller vid den fackliga organiseringens betydelse för ett samhälles utveckling, vilket vi socialdemokrater beklagar. Fru talman! Nu tänker jag bege mig till andra sidan jordklotet och till Latinamerika, där utrikesutskottet uppdelat i tre delegationer nyligen varit på besök för att se, lära och fördjupa kunskaperna. Jag hade själv förmånen att leda den delegation som besökte Colombia och Venezuela, två länder som betraktas som demokratier men där dess värre narkotikahandel, våld och kriminalitet är utbrett och där många, många människor lever i stor fattigdom. I Colombia pågår dessutom sedan 40 år tillbaka en intern väpnad konflikt med framför allt Farcgerillan och paramilitären som huvudrollsinnehavare. Konflikten har i alla år inneburit grava brott mot internationell humanitär rätt. Jag kan som exempel nämna tvångsrekrytering av barn och ungdomar, urskillningslösa attacker mot civilbefolkningen, tvångsförflyttningar, kidnappningar, sexuellt våld samt mord på och hot mot folkvalda, mot studenter, mot journalister - ja, listan kan göras lång. Under senare tid har man dock kunnat se en viss ljusning när det gäller att få till stånd en lösning på konflikten, och därvidlag är det bara att önska det colombianska folket en tillvaro utan våld och hot och en bättre tingens ordning än vad som varit fallet under så många år. För de fyra fem miljoner internflyktingar som drivits från hus och hem finns nu också ett hopp om att kunna få tillbaka det stycke mark där de en gång bott och verkat, mark som innebär en möjlighet och en väg ut ur extrem fattigdom. Fru talman! En stor och viktig fråga i Latinamerika är kvinnors och barns situation. I det här sammanhanget är det ofrånkomligt att inte beröra abortfrågan. Inget av länderna i Latinamerika har en lagstiftning som ger kvinnan rätt till fri abort, vilket vi socialdemokrater ser som ett brott mot mänskliga rättigheter och ett förmyndarskap som berövar kvinnan möjligheten och rättigheten att själv få bestämma över sin egen kropp. Allra längst har man gått i Nicaragua, där abort inte ens är tillåten om en kvinna eller flicka blivit gravid på grund av våldtäkt eller incest - det händer tyvärr ofta - eller om det är fara för kvinnans liv. En illegal abort - det förekommer naturligtvis många, med stor fara för kvinnans liv - är i lagens mening dessutom en kriminell handling som ger såväl kvinnan som den läkare som utfört aborten två respektive tre års fängelsestraff. Detta, fru talman, är inhumant. Nicaragua är Latinamerikas näst fattigaste land efter Haiti, och som i så många andra fattiga länder är det kvinnorna och barnen på landsbygden som är de värst utsatta. Eftersom Nicaragua är ett starkt mansdominerat samhälle är kvinnan i många fall ensam ansvarig för familjens försörjning. Till detta ska läggas att hon tvingas föda fem, sex, sju, åtta och kanske ännu fler barn. Det är heller inte ovanligt att kvinnor blir mormödrar redan i 30-årsåldern. Tillsammans med Guatemala har Nicaragua Centralamerikas högsta barna och mödradödlighet. Hälsovården är bristfällig, och på de statliga sjukhusen, dit de flesta och framför allt den fattiga befolkningen får vända sig, råder brist på mediciner och utrustning. Och som om inte detta räckte visar rapporter från Sida att Nicaragua är det land i Latinamerika där kvinnomisshandel inklusive sexuellt våld är mest vanligt förekommande. I det svenska utvecklingsarbetet med Nicaragua bidrog Sverige till flera insatser för att öka jämställdheten, men oändligt mycket återstår att göra. Men tyvärr, fru talman, kan vi konstatera att den borgerliga regeringens beslut om att fasa ut utvecklingssamarbetet bidragit till att mycket av det svenska stödet till kvinnorörelsen i Nicaragua avvecklats. Jag vill därför markera att vi socialdemokrater anser att det är oerhört viktigt med ett fortsatt engagemang för utvecklingen i Nicaragua och inte minst när det gäller kvinnors situation, och det är angeläget att Sverige fortsätter att lämna stöd till organisationer i det civila samhället i Nicaragua, och även i andra länder, organisationer som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna inklusive kvinnors rättigheter. Avslutningsvis, fru talman, vill jag ge ytterligare ett exempel på att orättvisorna i världen kan ta sig många uttryck och att det vi betraktar som rättigheter och självklarheter långt ifrån är det för alla. Vet ni att det finns fler hungriga människor i världen i dag än den sammanlagda befolkningen i USA, Kanada och hela EU och att mer än en miljard människor lever under den absoluta fattigdomsgränsen, som är lite drygt en dollar per dag? Och detta sker, fru talman, medan vi mer välbeställda betalar stora summor för att bli av med övervikt, högt blodtryck och andra välfärdssjukdomar. Jag tror, fru talman, att vi har råd att bättre stå upp för de utsatta i världen. Jag är övertygad om det.

Fru talman! Jag tänker börja med ett citat från betänkandet: "Arbetet med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar den svenska utrikespolitiken. Sverige ska vara en tydlig röst i världen för de mänskliga rättigheterna och ska agera bilateralt, genom Europeiska unionen och multilateralt för att de mänskliga rättigheterna ska genomföras och efterlevas fullt ut i alla världens länder. Svensk utrikespolitik ska främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken. Den präglar Sveriges agerande i globala och regionala forum och genomsyrar de bilaterala kontakterna med andra länder. Sveriges stora engagemang för de mänskliga rättigheterna, vår utrikespolitik och vårt utvecklingssamarbete speglar våra förhoppningar om en värld där människor kan leva fria, utan fruktan och nöd. De mänskliga rättigheterna värnar individens grundläggande behov och syftar till att garantera friheter och ge förutsättningar för ett drägligt liv för alla. Det är legitimt att reagera och påtala kränkningar av dessa rättigheter då förtryckta människor - just därför att de är förtryckta - sällan har möjlighet att själva hävda sina intressen." Så inleds betänkandet om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Det är riksdagsledamöternas text - inte regeringens. Det är inte utan att man undrar om alliansledamöterna och regeringen har samma uppfattning. Det verkar inte så om man tänker på alla de skandaler som omgärdar regeringens utrikespolitik. Och det är ju regeringen, inte riksdagen, som ansvarar för utrikespolitiken. Vi har en utrikesminister med kopplingar till ett oljebolag som utreds för folkrättsbrott, brott mot mänskligheten, begångna i Sudan under den tid han själv var ledamot i bolagets styrelse. Själv har han slingrat sig som en ål och ägnat sig åt desinformation som svar på frågor från oss och från medier. Vi har också en utrikesminister som satt stopp för sanktioner mot telekombolag vars utrustning kan användas för att punktmarkera oppositionella i Syrien. Vi har en försvarsminister som precis avgått för att vi säljer vapen, eller tjänster, som kan hjälpa regimer att förtrycka sin egen befolkning och som sålts genom att fuska sig runt de svenska reglerna för vapenexport. Vi har en statsminister som inte kommer att darra på manschetten när det gäller att värna svenska jobb - även om det innebär att kringgå vapenexportlagstiftningen och därmed kränka mänskliga rättigheter i något annat land. Vi har en handelsminister som mycket aktivt rest runt i olika diktaturer för att hjälpa till att sälja svensk övervakningsutrustning för att stoppa flyktingar men också oppositionella. Vi har en biståndsminister som ändrar riktlinjer och förutsättningar för biståndets aktörer lika ofta som andra byter skjortor och som på så sätt omöjliggör ett långsiktigt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har i dag också fått höra att samtliga av Telia Soneras bolag i östdiktaturer samarbetar med säkerhetstjänsterna i regimernas jakt på kritiker och oliktänkande. Om handelsministern varit inblandad i säljfrämjandet även i de fallen har jag inga uppgifter om i nuläget, men det är väl inte helt omöjligt med tanke på alla hennes resor till diktaturer och Sveriges vurm för att sälja in svensk telekomteknik. Min första reaktion på det avslöjandet är för övrigt att jag skulle vilja att riksdagen väljer en annan teleleverantör till oss ledamöter. Jag vill inte att vi ledamöter ska stötta ett bolag som deltar i att hjälpa diktaturer spana efter regimkritiker. Regeringens ledstjärna för utrikespolitiken är inte mänskliga rättigheter och demokrati. Ledstjärnan är handel och business. Jag vill därför åter upprepa att den svenska utrikespolitiken stavas dubbelmoral - inte mänskliga rättigheter. Och den är i gott sällskap med ett antal andra europeiska makthavare, tyvärr. Fru talman! Jag skrev under allmänna motionstiden en motion som jag har valt att inte lyfta fram, eftersom den redan är överspelad. Den handlar om de två så kallade Etiopiensvenskarna. Jag och mina kolleger ville att mer skulle göras redan innan det kom så långt som till rättegång. Vi menade att det var större chans att "prata ut dem" på diplomatisk väg innan rättegången inleddes. Nu vet vi hur det gick, och vi kan bara vänta. Det betyder inte att vi har glömt Martin och Johan eller att vi inte kommer att fortsätta att engagera oss i deras öde - jag tror att jag kan tala för alla partier i den frågan. Både de och deras familjer kan känna sig förvissade om att vi inte kommer att sluta följa upp vad som händer dem och att vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dem. Hur vi bäst agerar för att få dem att komma hem igen vet jag inte. Risken är att alltför högljudda protester får motsatt verkan. Detsamma gäller naturligtvis Dawit Isaak. Han är självklart inte glömd. Fru talman! Det är inte bara svenska journalister som lever farligt. Under förra året dödades sammanlagt 67 journalister och 2 medieassistenter. I år har hittills 23 journalister dödats, 162 journalister fängslats och 121 nätskribenter fängslats. Pressfrihet och yttrandefrihet är grundläggande element i det demokratiska samhället. I Sverige är därtill meddelarfriheten en självklarhet, om än ibland ifrågasatt. En meddelarfrihet kombinerad med efterforskningsförbud är vad som har skyddat oss mot många former av korruption och maktmissbruk. Det som för oss är självklart är brott i andra länder. Bland annat sitter nu Bradley Manning fängslad i USA för att han har använt sig av det som i Sverige skulle vara en rättighet, det vill säga rätten att informera om missförhållanden i offentliga myndigheter. Att Bradley Manning läckte uppgifter till omvärlden om vad som faktiskt hände i Irak under ledning av amerikanska soldater är viktigt både för historieskrivningen och för att medborgare runt om i världen ska få veta sanningen om det krig som så många var indragna i. Han betalar dock ett mycket högt pris - ett alldeles för högt pris. Jag kommer inte att prata mer om Bradley Manning i det här anförandet, eftersom min kollega Annika Lillemets kommer att ta upp vår motion i sitt anförande lite senare i debatten. Jag nöjer mig därför nu med att yrka bifall till reservation 1. Fru talman! Kina är komplext. Världens inställning till landet har ändrats i takt med att Kina alltmer blir en viktig ekonomisk partner på många områden. Kina räddar våra arbetstillfällen när de köper svenska fabriker som går i konkurs, kinesiska företag etablerar sig på många håll i Sverige, svenska kommuner har samarbeten med kinesiska kommuner etcetera. Det leder till att vi gärna blundar för situationen för de mänskliga rättigheterna. Ändå har inte mycket förändrats. Lika många avrättas årligen, och yttrandefrihet existerar inte. Vi beter oss mot Kina ungefär som vi har betett oss mot länderna i Nordafrika och Mellanöstern, det vill säga vi låter ekonomiska relationer gå före respekten för mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt. Vi måste fortsätta att föra fram vår ståndpunkt om mänskliga rättigheter och demokrati som grund för våra relationer. På E4:an vid Älvkarleby ligger Dragon Gate. Det är ett kinesiskt bygge som nu har varit under uppförande i rätt många år. I början, när det byggdes av arbetstagare som hade kommit hit från Kina, följdes vare sig byggnormer, miljölagstiftning eller kollektivavtal. När sopor, bland annat bildäck, eldades upp på gårdsplanen och vi protesterade i bygg och miljönämnden fick vi höra att man måste ha överseende eftersom de var utlänningar. Lite mindre förståelse fanns det för de byggställningar i bambu som restes upp och för de dåliga arbetsvillkoren för arbetstagarna. Efter en hel del om och men tvingades företaget följa de svenska reglerna. Jag brukar tala om vikten av att svenska och europeiska företag följer miljölagstiftningen och respekterar de mänskliga rättigheterna och sociala rättigheter när de är verksamma i andra länder. Jag lägger då ribban mycket högre än vad som var fallet i början vid Dragon Gate, där man följde det som var brukligt i Kina. Det räcker inte för mig att företag följer den lagstiftning som finns i landet i fråga. Det är ju väldigt beroende av var nivån på den lagstiftningen ligger, och det är inte okej att vi av ekonomiska eller andra skäl exporterar miljöstörande verksamhet till ett land där miljölagstiftningen är obefintlig eller dålig. Det är inte heller okej att exportera verksamhet till ett land därför att det finns arbetskraft där vars mänskliga rättigheter inte respekteras och som därmed är billigare. Det är därför det behövs bindande regelverk för vad som är acceptabelt, både när det gäller miljö, arbetsmiljö och respekt för olika rättigheter, inte minst fackliga rättigheter. Det gäller både när företag kommer hit till Sverige och när svenska företag är verksamma i andra länder. Jag yrkar därför bifall till reservation 8.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår motivreservation 3 och vår reservation 7. I detta betänkande har vi även två särskilda yttranden. I betänkandet behandlar vi mänskliga rättigheter i ett antal länder utifrån enskilda motioner. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik är ett stort, omfattande och mycket viktigt arbete. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är här ett grundläggande rättesnöre. Det är ett stort antal länder som berörs i detta betänkande, men jag väljer att främst uppehålla mig vid våra reservationer och särskilda yttranden. Fru talman! I betänkandet behandlas bland annat Sverigedemokraternas motion om karenfolkets situation i Burma. Karenfolket är en buddhistisk och kristen minoritet med hemvist i sydöstra Burma. Karenerna är i huvudsak jordbrukare och skickliga hantverkare. Deras enda önskan är att få leva i fred i områden som de har bebott i många hundra år. Karenerna har vägrat att ge upp sitt språk, sin kultur och sina religiösa traditioner. Ända sedan Burma blev självständigt från den brittiska kolonialmakten 1948 har karenerna förföljts av ledare för landets majoritetsfolk. Värst drabbad har den kristna minoriteten varit. Sedan flera decennier försiggår en väpnad motståndskamp mot den burmesiska diktaturen, med syftet att skydda civila och vinna ökad autonomi för karenfolket inom den burmesiska statens ramar. I syfte att demoralisera den karenska gerillan har regeringstrupperna inriktat sig på att attackera civila mål. Under regeringsoffensiverna, som ofta har tagit formen av etnisk rensning, har tortyr och våldtäkter riktade mot karenfolket varit vanligt förekommande. Karener har därför sökt en fristad i djungler och oländiga bergstrakter nära gränsen till Thailand. Resten har tvingats underkasta sig militärens förtryck inne i landet. En del har ibland till och med tvingats gå före genom minfält, och många karener saknar därför både ett och två ben. Cirka en miljon karener beräknas i dag leva som internflyktingar inom Burmas gränser, och mer än 100 000 karener har tagit sin tillflykt till flyktingläger i Thailand. Trots att övergreppen mot karenfolket ännu är pågående och trots att inbördeskriget mellan karenerna och den burmesiska regimen är en av världens äldsta pågående konflikter har frågan rönt förhållandevis liten internationell och medial uppmärksamhet. Vi menar därför att det är av stor vikt att regeringen intensifierar sina ansträngningar i syfte att fästa uppmärksamhet på karenfolkets utsatta situation samt intensifierar stödet för karenfolkets strävanden efter ökad autonomi, demokrati och mänskliga rättigheter. Fru talman! I detta betänkande redovisas även uppgifter om de rådsslutsatser som antogs den 23 januari 2012 om Burma. Rådet välkomnar där den pågående reformprocessen i Burma, med frigivande av ett stort antal politiska fångar, dialog mellan regeringsföreträdare och den politiska oppositionen, ändring av vallagen och beslut om att inleda dialog med etniska grupper för att få ett slut på de väpnade konflikterna i landet. Mot bakgrund av nämnda reformer beslutades det i rådsslutsatserna om suspendering av gällande reserestriktioner för vissa personer. Sverigedemokraterna ser naturligtvis också positivt på de reformer som har genomförts i Burma. Men situationen i detta avseende har inte förändrats så mycket att det kan anses vara befogat att reserestriktionerna ska hävas. Precis som biståndsministern har påpekat i olika sammanhang finns det fortfarande stora brister i respekten för mänskliga rättigheter i landet. Man bör kräva ytterligare förbättringar och reformer, framför allt vad gäller minoritetsbefolkningarnas utsatta situation, någon form av upprättelse för personer som har utsatts för allvarliga övergrepp från regimen samt frigivning av politiska fångar innan en förändring rörande reserestriktionerna kan ses som aktuell. Detta har vi framfört i ett särskilt yttrande. Fru talman! Vänsterpartiet lyfter i kommittémotion 226 yrkande 6 fram att Sverige i EU och FN bör agera för att Colombias kvinnor får rätt till fria och säkra aborter. I utskottets motivering till att avstyrka motionen konstateras att Sverige stöder insatser som syftar till att göra aborter fria, säkra och lagliga för alla kvinnor. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom vare sig motionens eller utskottets ställningstagande i detta avseende. Att verka för just fria aborter är ett vidlyftigt mål som är svårt att tolka, och de etiska aspekterna av abortfrågan anser vi att man här bortser helt ifrån. Ska Sverige verka för fri abort fram till födelseögonblicket, eller finns det en övre gräns? Alla oppositionspartierna har i en reservation tydligt uttryckt att rätten till sin egen kropp, inkluderat abort, är en mänsklig rättighet. Då kan man ju fråga sig om detta ska gälla i alla lägen och vid alla tidpunkter i graviditeten. Något annat vore väl ett brott emot mänskliga rättigheter med dessa mått mätt? Internationellt sett, enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, är däremot abort ingen erkänd mänsklig rättighet. Eftersom en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är rätten till liv blir det naturligtvis komplicerat om det ska bli en allmängiltig mänsklig rättighet att släcka ett liv. Därför ställer sig Sverigedemokraterna kritiska till att Sverige ska ha den aktiva roll som vi har i dag och bedriva påverkansarbete i andra länder för att förändra deras inställning till abort. Sverigedemokraterna instämmer i att det är problematiskt när abort är helt förbjuden och inte tillåts i fall där fara föreligger för kvinnans liv eller efter sexuella övergrepp. Utifrån detta är det positivt att det i Colombia nu är tillåtet med abort där fara föreligger för kvinnans liv eller efter sexuella övergrepp. Vi ifrågasätter inte att det bör finnas en möjlighet till abort i svåra situationer i livet. Abortlagstiftningen skiljer sig dock mycket mellan olika länder, och inte ens i exempelvis Finland, Island och Storbritannien är abort helt fri utan behovsprövning Vi menar därför att om vi ska föra dialog med andra länder i abortfrågan bör frågan problematiseras utifrån olika aspekter, och det bör finnas en större respekt och medvetenhet om abortens etiska dilemma - att det handlar om både kvinnans och fostrets rättigheter. Inom EU och i andra länder i världen finns skilda åsikter och inga självklara svar i den svåra frågan när det ofödda fostret eller barnet ska räknas som ett liv värt att skyddas. Sverigedemokraterna anser att vi i relationen till andra länder inte kan ta det för självklart att det är Sveriges abortlag och den syn som råder hos majoriteten svenska politiker som är den enda rätta. En abort innebär alltid en risk och en stor påfrestning för kvinnan. Vi får inte glömma att det för många kvinnor inte är den mest önskvärda lösningen, utan de kan bli pressade från omgivningen att göra det emot sin vilja. Sverigedemokraterna anser att i arbetet för reproduktiv hälsa och rättigheter bör ett större fokus ligga på förebyggande arbete för att minska antalet oönskade graviditeter och antalet aborter. Därför har vi i detta avseende lämnat in en motivreservation. I övrigt instämmer vi i utskottets förslag avseende stycket om Colombia. Fru talman! När det gäller Nicaragua har dock det totala abortförbudet gått så långt att även i fall där kvinnans liv är i fara eller fall där kvinnan har utsatts för våldtäkt eller incest abort inte tillåts. Det är enligt vår mening skäligt att olika kommittéer i FN kritiserat Nicaraguas abortlagstiftning för att den hindrar kvinnor att få akut vård i fall där kvinnans liv är i fara. Det är en mänsklig rättighet att erhålla akut vård enligt FN:s artikel 25. Vi instämmer också i att det går emot läkares yrkesmässiga ansvar att i dessa situationer kräva av dem att de ska avstå från att rädda livet på kvinnan och att läkarna inte bör åläggas straff om de så skulle göra. Att kvinnor ska ha rätt till vård för att behandla komplikationer av osäkra aborter bör naturligtvis inte heller förhindras. Därför har vi valt att inte reservera oss utan instämmer i stort i utskottets övervägande gällande Nicaraguas abortlagstiftning. Fru talman! Övervakningskommittén om barnets rättigheter har rekommenderat Nicaragua att upphäva alla de paragrafer i brottsbalken som kriminaliserar abort. Att flickor och kvinnor inte ska bli offer för straffsanktioner om de söker eller gör en abort och att det inte ska vara straffbart att rädda livet på kvinnan även om det innebär risker för fostret är naturligtvis något vi skriver under på. Vi antar att det är det som övervakningskommittén om barnets rättigheter syftar på. Vi vill ändå framhålla att när det gäller abort i ett senare skede av graviditeten, när det inte föreligger fara för kvinnans liv och om hon inte blivit utsatt för våldtäkt är det inte lika oproblematiskt att generellt kräva att Nicaragua ska upphäva de paragrafer i brottsbalken som kriminaliserar den som har utfört den. Även länder med en liberal abortlagstiftning har lagreglerade gränser för när abort får ske och ålägger den som utför en abort som är illegal någon form av straffsanktion. Även i Sverige riskerar den som utför en abort och som inte har behörighet eller inte håller sig inom svensk abortlag att få straffsanktioner i form av böter eller fängelse. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är orimligt att fostret och senare det ofödda barnet i alla fall i ett senare skede i graviditeten också innehar någon form av juridiskt skydd. Detta har vi framfört i ett särskilt yttrande. I övrigt instämmer vi i utskottets överväganden gällande Nicaragua. Jag vill avsluta med att yrka bifall till Sverigedemokraternas motivreservation nr 3 samt vår reservation nr 7. I övrigt instämmer vi i stort i utskottets överväganden i betänkandet.

Fru talman! Först och främst vill jag försäkra dig, Julia Kronlid, om att vi känner all respekt när det gäller abortfrågan. Det finns ingen som har minsta tanke på att det ska förekomma aborter, eller vad vi nu ska kalla det, under hela graviditeten. Något sådant har vi aldrig sagt. Jag tycker att Julia Kronlid och Sverigedemokraterna säger emot sig själva. Jag tänker då på skrivningen i reservation 3 angående Colombia och det särskilda yttrandet om Nicaragua. Sverigedemokraterna säger att det är en mänsklig rättighet att få akut vård enligt FN:s artikel 25 och att det är skäligt att kritisera Nicaraguas abortlagstiftning för att den hindrar kvinnor att få akut vård i fall där kvinnans liv är i fara. Julia Kronlid och Sverigedemokraterna säger också att kvinnor inte ska hindras att få vård för att behandla komplikationer av osäkra aborter. Det tycker jag också, men jag skulle vilja ställa frågan till Julia Kronlid: Vore det då inte bättre att ge kvinnan möjlighet till säkra aborter - en möjlighet att slippa komplikationer och hot om att hamna i fängelse?
Fru talman! Det gläder mig att Carin Runeson tydliggör att det finns en respekt i abortfrågan. Det har jag nämligen inte sett i något uttalande i utskottets betänkande eller i till exempel det dialogmaterial har när man ska föra dialog om aborter med andra länder. Carin Runeson frågar om det inte är bättre att ha tillgång till säkra aborter. Ja, men Carin Runeson och övriga utskottet driver inte att man i vissa svåra situationer ska ha en möjlighet till säkra aborter, utan de driver att det ska finnas fri abort för alla kvinnor i hela världen. Det är just detta mål som jag tycker är lite för vidlyftigt. Man tydliggör inte vad det är man menar, och man lyfter inte heller fram andra aspekter av abortfrågan som gäller avvägningen mellan kvinnans och fostrets intressen. När man har behovsprövad abort och inte helt fri abort kanske det finns en sådan avvägning. Jag menar att fri abort i hela världen är ett för vidlyftigt mål. Man väger inte in andra aspekter i frågan när man uttalar sig så och säger att man ska driva den frågan i andra länder. Sedan vill jag ställa en motfråga till Carin Runeson. Ni anser att rätten till ens egen kropp inkluderar abort och att det är en mänsklig rättighet. Om ni fullt ut menar detta undrar jag hur ni samtidigt kan anse att man efter en viss tidpunkt i graviditeten inte ska ha rätt till sin egen kropp. Inskränker detta inte kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp? Då är det ju förbjudet med abort. Eftersom ni anser att fostret är en del av kvinnans kropp och så tydligt driver den frågan undrar jag om ni inte då också tycker att det borde vara en mänsklig rättighet att göra abort fram till födelseögonblicket. Annars talar ni ju mot er själva.
Fru talman! Jag och Socialdemokraterna tycker att det är oerhört viktigt att en kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp. Självklart ska en abort inte användas som ersättning för preventivmedel - det är inte detta det handlar om - men en abort ska man ha rätt till oavsett om det handlar om fara för kvinnans liv eller om det är någon annat bevekelsegrund som har gjort att man har bestämt sig för det. Ni skriver också i en reservation att det alltid innebär en risk och en stor påfrestning för kvinnan och att det för många kvinnor inte är den mest önskvärda lösningen, utan de kan bli pressade av omgivningen att göra en abort mot sin egen vilja. I det här sammanhanget, när det gäller det här betänkandet, pratar vi om Latinamerika. Vi pratar om Nicaragua och andra länder där kvinnan har en oerhört utsatt situation. Tror Julia Kronlid på fullt allvar att detta gäller unga flickor som är 15-18 år eller kvinnor som redan har fött kanske fyra till sju barn? Jag har svårt att tänka mig att det handlar om det som Julia Kronlid och Sverigedemokraterna påstår. Här handlar det i stället om möjligheten att över huvud taget överleva för kvinnor som redan har fött många barn. Mödradödligheten är oerhört hög. Det är unga flickor som kanske helt mot sin vilja har blivit gravida. Inte handlar det om att de pressas till en abort. Många gånger, vad man än tycker om det, är det förmodligen den lösning som står till buds. Jag frågar då Julia Kronlid om hon håller med mig om detta påstående.
Fru talman! Jag välkomnar att Carin Runeson säger att abort inte ska vara en ersättning för preventivmedel. Det är mycket möjligt att det är vanligare i Sverige än i länder där kvinnor har en så svår situation som de har i Latinamerika. Jag har tidigare sagt att jag inte ifrågasätter att man bör kunna föra en dialog kring länder på ett respektfullt sätt om möjligheten att göra abort i särskilt svåra livssituationer, som det kanske är för unga kvinnor som har blivit gravida. Samtidigt tycker jag att vi också bör lyfta fram de bakomliggande orsakerna och verkligen trycka på det förebyggande arbetet. Det mest önskvärda måste ändå vara flickans rätt att bestämma över sin egen kropp så att hon aldrig behöver bli gravid. Frågan om preventivmedel och sådana saker tycker jag bör lyftas fram mycket starkare. Även om man tycker att det är en förfarlig situation att den unga flickan har blivit gravid är det också en påfrestning att sedan behöva genomgå en abort. Jag har kanske inte hört rapporter från unga flickor i Latinamerika men däremot från tonårsflickor i Sverige som mår oerhört dåligt psykiskt efter att ha genomgått en abort. Det är kanske inte alltid den mest önskvärda lösningen. Nu pratar jag inte om barn men om unga kvinnor som har blivit gravida. Det kanske inte alltid är den mest önskvärda lösningen att göra en abort, för det kan ge konsekvenser. Jag skulle vilja ställa en fråga. Nej, just det, jag får inte ställa en fråga tillbaka. Men jag tycker att man bör kunna se andra aspekter. I Sverige har vi haft fall där foster har levt efter en abort och lämnats ensamma att dö i ett sköljrum. Om man nu ska lyfta fram aspekten mänskliga rättigheter undrar jag: Är det en mänsklig rättighet att ett foster ska lämnas att dö ensamt i ett sköljrum? Jag tycker att vi bör lyfta fram olika aspekter av abortfrågan.

Fru talman! Mänskliga rättigheter - vem är emot det? Ingen i den här salen, naturligtvis. Däremot finns det alltid en anledning att ifrågasätta hur vi behandlar frågor som rör mänskliga rättigheter utifrån två perspektiv. Det kanske inte alltid är så enkelt att se att Sverige i sin officiella politik alltid hävdar mänskliga rättigheters okränkbarhet. Det första fallet gäller synen på vilka som ska kritiseras och vilka som ska stå till svars för brott mot mänskliga rättigheter. Det finns i svensk utrikespolitik tyvärr ibland ett hänsynstagande till kommersiella intressen som gör att kritiken mot kränkningar av mänskliga rättigheter får stå tillbaka till förmån för svenska kommersiella intressen. Den senaste debatten om Saudiarabien och vapenexport dit är ett tydligt exempel på det. Vi har en utrikesminister som tydligt försvarar att Sverige beväpnar en av de hårdaste diktaturerna, en av de största kränkarna av kvinnors mänskliga rättigheter i världen. Det är klart att det hyckleriet rimmar illa med de fina ord som kommer att sägas av våra företrädare för allianspartierna här i talarstolen. Det finns också en brist i att inte se mänskliga rättigheters vidd och bredd. Mänskliga rättigheter handlar om demokratiska fri och rättigheter, möjligheten att uttrycka sig fritt, möjligheten att organisera sig, möjligheten att strejka och möjligheten att påverka. Vår kritik mot länder som bryter mot den typen av mänskliga rättigheter är för det mesta, men inte alltid, ganska klar. Men det finns också en brist i att vi inte ser att mänskliga rättigheter är något mer. Mänskliga rättigheter handlar också om rätten till liv, om rätten till hälsa, om rätten till utbildning och om rätten till bostad. De sociala rättigheterna och de ekonomiska rättigheterna brukar en del som talar om mänskliga rättigheter glömma bort eller åtminstone tala lite tystare om. Men varje hemlös som finns även i vårt land innebär faktiskt en kränkning av mänskliga rättigheter. Nu går det inte att jämföra mänskliga rättigheter och sätta betyg på vilka som har det värst. Men det är klart att det finns större kränkningar av mänskliga rättigheter i världen, och i det här betänkandet tas några av dem upp. Låt mig också säga att det i vissa fall finns en mycket stor majoritet i Sveriges riksdag och i svensk politik som är för tydliga och klara ställningstaganden, och det är jag glad över. Jag är mycket glad över det starka stöd som finns för Dawit Isaak och mot den eritreanska diktaturen, som under lång tid inte bara har fängslat honom utan mängder av oppositionella, människorättsförespråkare, journalister och fackligt och politiskt aktiva. Den tydligheten bör leda till att vi nu frångår den tysta diplomatin och mycket tydligare tar avstånd från den eritreanska diktaturen, menar vi i Vänsterpartiet. Jag är också glad över att alla som har uttalat sig om fängslandet av Martin Schibbye och Johan Persson har varit tydliga med att den etiopiska regeringen därmed också bryter mot rättsstatens principer och mot journalisters möjligheter att fritt rapportera om det de har sett. Det finns alltså fall där det finns en samstämmighet, och det ska vi naturligtvis värna. Men det finns också andra fall där vi inte är så överens. Jag nämnde vapenexporten till Saudiarabien. Regeringen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tar mer eller mindre tydligt ställning för en fortsatt sådan export. Jag tycker att det är skamligt. Men det handlar också om synen på Honduras. Sommaren 2009 genomfördes en militärkupp. Då var det tyst från den svenska regeringens sida. När Manuel Zelaya avsattes i strid med demokrati och i strid med allt vad anständighet kräver hörde vi inte mycket av protester. Däremot hördes det applåder från Liberala ungdomsförbundet när man genom en kupp försökte avsätta Venezuelas president Hugo Chávez. Det finns mycket att säga om brist på mänskliga rättigheter i Venezuela - jag har själv varit där och påtalat det. Men det går inte att förespråka militärkupper för att bli av med en demokratiskt vald president. Det är alltså inte i alla fall som svensk politik är så tydlig som den är i vissa. Låt mig ta upp ett fall i utskottets betänkande som är mer än lovligt dåligt formulerat! Det är utskottets majoritet som avstyrker motioner och ställningstaganden angående Bradley Manning. Bradley Manning var den amerikanska soldat som vidarebefordrade en video som visade hur amerikanska soldater från en helikopter besköt civila. Det var ett uppenbart brott mot krigets lagar och mot mänskliga rättigheter. Det var avrättning av civila människor. Bradley Manning var en så kallad whistleblower. Han tog fram vad som hade skett och visade det för omvärlden för att han tyckte att detta måste man protestera emot. Han fängslades naturligtvis. Han sitter fortfarande fängslad. Från början hotades han av dödsstraff. Vi hoppas och tror att det hotet nu är undanröjt, men han hotas fortfarande av livstidsstraff. Det är alltså whistleblowern, den som uppmärksammar brott mot mänskliga rättigheter, som nu ställs till svars. Kära kamrater från utrikesutskottet! Läs ert eget ställningstagande! Ni har inte ett enda argument för att Sverige inte ska bifalla motionen som kräver att Sverige ska agera för Bradley Manning och protestera mot USA. Inte ett argument framför ni, sannolikt därför att ni inte har några. Ni avstyrker slentrianmässigt motioner. Det är en dålig hantering av en viktig fråga. I betänkandet avstyrks också motioner från Vänsterpartiet om att uppmärksamma situationen i Colombia särskilt. Där har 70 000 dödats på 20 år. 60 000 är försvunna. Det är ett inbördeskrig där det är lätt för vissa att ta avstånd från gerillornas kidnappningar och brott mot mänskliga rättigheter och terror mot civila. Det är lika lätt för mig. Men för vissa är det mycket svårare att ta ställning mot den colombianska regeringen som ansvarar för bruket av sexuellt våld mot kvinnor från militären, mördandet av människorättsaktivister och mord på fackligt aktiva. Det finns inget land i världen där det är så farligt att vara fackligt engagerad som i Colombia. 49 fackligt aktiva dödades 2010. Sedan 1986 har 2 800 mördats. Plan Colombia är ett misslyckande. USA:s närvaro är mer militär än civilt uppbyggande. Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 4. När det gäller Nicaragua är det svenska stödet till kvinnors rättigheter i princip borta. Vi har under lång tid stött både organisationer som har arbetat med kvinnors rättigheter och kampen för kvinnors rättigheter på ett allmänt plan i Nicaragua. Det abortförbud som beslutades där efter en mycket hård kampanj av den katolska kyrkan är ett av de värre exemplen på brott mot kvinnors mänskliga rättigheter i vår värld i dag. Reservation 6, som jag yrkar bifall till, är en gemensam reservation från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Jag tycker att det är märkligt att inte åtminstone några av den borgerliga Alliansens företrädare ställer sig bakom den. Också i Kina finns en syn på mänskliga rättigheter som något förhandlingsbart. Svenska företag gör mycket pengar på handel i Kina och med Kina. Därigenom har också den svenska kritiken mot bristande mänskliga rättigheter, inte minst bristande mänskliga rättigheter i arbetslivet, tystnat. Den kinesiska diktaturen är oförändrat hård. Sverige bör inte tystna om människors rättigheter i Kina i dag. Därför yrkar jag också bifall till den gemensamma reservationen 8 från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet i det fallet. Allting är dock inte negativt. Låt mig avsluta med att välkomna den utveckling vi ser i Burma, där Aung San Suu Kyi, en av världens främsta människorättskämpar som har tagit oerhört mycket stryk själv för sina ställningstaganden, nu har, åtminstone tillfälligt men förhoppningsvis också på lång sikt, fått chansen att påverka politiskt och yttra sig fritt. Låt oss fortsätta ge allt stöd till alla de människorättskämpar som liksom Aung San Suu Kyi är beredda att ta fajten. Det är tack vare den solidariteten som vi har nått framgång när det gäller Burma i dag.

Fru talman! Utrikesutskottet behandlar i dag i sitt motionsbetänkande ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2010 och 2011 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Det här betänkandet är alltså inte heltäckande, men jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på alla motioner. Arbetet med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar den svenska utrikespolitiken. Sverige ska vara och är en tydlig röst i världen för de mänskliga rättigheterna. Ingen regering kan hävda särskilda förhållanden som tradition, kultur eller religion som skäl för att kränka de mänskliga rättigheterna. Fru talman! Det är inte bara enskilda stater och deras politiska styre vi bör se som hot mot yttrandefriheten. Även den organiserade brottsligheten inskränker i vissa länder kraftigt journalisters och andra mediearbetares arbete. I Mexico finns det enligt Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter från 2010 inga rapporter om systematiska kränkningar av mötes och föreningsfriheten på federal nivå. Den mexikanska lagstiftningen anses ge ett relativt långtgående skydd för yttrande och pressfriheten. Men det finns i praktiken stora motgångar när det gäller journalisters arbete, och framstegen på den federala sidan undergrävs av det höga antal mord som sker på journalister och andra mediearbetare. En särskild hotbild finns mot dem som granskar och rapporterar om den drogrelaterade organiserade brottsligheten. Reportrar utan gränser lyfter i rapporten Muscling in on the Media fram den organiserade brottslighetens hot mot journalister på olika håll i världen, däribland Mexico, en brottslighet som de anser vara ett större hot mot yttrandefriheten och journalister än förtryckarregimer och diktaturer. Jag anser därför, precis som utskottet, att en fortsatt intensiv kamp för att stävja och motverka den globala narkotikahandeln är av yttersta vikt. Utrikesdepartementet konstaterar i sin rapport Mänskliga rättigheter i Kina 2010 att landet är en enpartistat som saknar fria val. Den kinesiska författningen garanterar förvisso allmän åsikts-, yttrande-, tryck-, förenings-, mötes-, demonstrations och religionsfrihet, men i praktiken är alla dessa friheter inskränkta i varierande grad. I utrikesdeklarationen 2012 konstaterar regeringen att "Sveriges och EU:s relation med Kina växer. Kinas allt mer framträdande roll på den internationella arenan ställer krav på ett ökat kinesiskt ansvar i globala frågor som miljö och klimat, säkerhet och fattigdomsbekämpning. I ansvaret ryms också respekt för mänskliga rättigheter och för demokratiska principer. Denna respekt har under senare tid försämrats ytterligare." Sverige och EU anser att en konstruktiv dialog är det bästa sättet att agera för en förbättring av människorättssituation i Kina. Här utgör de återkommande människorättsdialogerna en kanal för att ta upp frågor som dödsstraff, omskolning genom arbete, etniska minoriteters rättigheter, medborgerliga och politiska rättigheter med mera i ett forum där Kina åtagit sig att svara. Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för selektivt samarbete med Kina under perioden juli 2009-2013. Det övergripande målet för strategin är demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en miljö och klimatmässigt hållbar utveckling. Fru talman! I mars 2012 genomförde en delegation av utskottet en arbetsresa till Colombia i vilken jag deltog. Den interna väpnade konflikt som pågår i Colombia sedan mer än 45 år har haft förödande konsekvenser för åtnjutandet av mänskliga rättigheter i landet. Detta konstateras i Utrikesdepartementets rapport Mänskliga rättigheter i Colombia 2010 . Enligt den rapporten är ojämlikhet och utanförskap fortfarande en grogrund för missnöje och väpnad kamp i Colombia. Aktörerna i konflikten är i dag framför allt de kommunistiska gerillorna Farc och ELN, som båda är upptagna på EU:s terrorlista, paramilitära grupper samt statens säkerhetsstyrkor. Samtliga illegala väpnade grupper är involverade i produktion och smuggling av narkotika, vilket till stor del finansierar rörelserna. Försvarare av mänskliga rättigheter utsätts alltjämt för hot och våld, vilket framkom vid flera möten under vårt besök. Även situationen för kvinnor belystes vid flera olika möten under vårt besök. Vid ett möte med företrädare för UN Women i Colombia och tre colombianska icke-statliga kvinnoorganisationer, som samtliga får stöd från Sverige, konstaterades att den interna väpnade konflikten har omfattande inverkan på kvinnors situation. Vid mötet med kvinnoorganisationerna konstaterades samtidigt att ny lagstiftning som har bäring på kvinnors rättigheter har tillkommit de senaste åren. De svenska insatserna i Sveriges samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete med Colombia 2009-2013 är inriktade på fred och säkerhet respektive mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning. Hösten 2011 genomfördes en halvtidsöversyn av samarbetet med Colombia.

Utgångspunkten för Sveriges utvecklingssamarbete i Colombia är den interna väpnade konflikten i landet och att en förhandlingslösning är den enda vägen mot hållbar fred, försoning och utveckling. Fru talman! Dagligen kränks de mänskliga rättigheterna runt om i världen. I Sverige har vi en lång tradition av att tala för dem vars röster inte blir hörda. Den svenska utrikespolitiken präglas av både insikt om hur vi kan stödja länder i deras demokratiska processer och att tydligt uttrycka olika länders brister och tillkortakommanden när det gäller mänskliga rättigheter. Det arbetet fortskrider med kraft och med fortsatt fokus på att stärka de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Jag tog i mitt anförande upp att det finns en diskrepans mellan det som riksdagsledamöterna uttrycker i betänkandet och det som jag upplever att regeringen arbetar med. Nu ser jag en annan diskrepans också. Det är vårt sätt att se på betänkandet. Jag upplevde att Elisabeth Björnsdotter Rahm talade om mänskliga rättigheter i världen, och jag talade om mänskliga rättigheter i den svenska utrikespolitiken, som också är rubriken för det här betänkandet. Om man tittar på hur regeringen faktiskt beter sig när det gäller mänskliga rättigheter i världen kan man se att det ju är, som vi också tidigare pratade om, mycket prat men lite verkstad. Vi talar om mänskliga rättigheter men sedan gör vi alla de här konstiga och märkliga sakerna, som att sälja vapen till icke-demokratier och det senaste, som vi hörde i morse, att Telia Sonera i alla östländer hjälper regimerna att faktiskt kontrollera regimkritikerna. Jag skulle vilja höra från Elisabeth hur vi ska få den svenska politik som ni talar om här i riksdagen att också genomsyra regeringens utrikespolitik. Är det bara så att vi ska tycka till lite grann om de andra länderna, att det är lite taskigt i det landet, lite sämre i ett annat och någon annanstans har det gått lite bra? Eller ska vi faktiskt sätta någon kraft bakom orden, att vi står upp för de mänskliga rättigheterna? Jag tycker till exempel att vi snarast ska byta teleoperatör så att vi inte behöver använda oss av ett bolag som hjälper till att kränka mänskliga rättigheter i ett annat land, oavsett om företaget är svenskt eller inte och vi har en del i ägandet. Hur ska vi få ihop det?
Fru talman! Svensk utrikespolitik ska genomsyras av mänskliga rättigheter. Det är helt klart. Det är det som framkommer i vårt betänkande. Det här gör ju inte Sverige på egen hand i alla lägen. Vi arbetar tillsammans genom EU. Vi arbetar tillsammans genom FN, Världsbanken och olika andra organisationer. Men ständigt lyfter vi kraven på att mänskliga rättigheter ska uppfyllas. Vi deltar i en rad olika projekt för att stärka demokratiutveckling i olika länder, för att de ska kunna bygga sina egna demokratier för att stärka de mänskliga rättigheterna. Det här tycker jag är någonting som vi har ett ansvar för tillsammans, att skapa demokrati överallt för att lyfta fram de mänskliga rättigheterna. Det är någonting som jag tycker genomsyrar hela vårt betänkande, där man lyfter fram alla de åtgärder som den svenska regeringen gör och som framstår klart och tydligt i den utrikespolitik som vi bedriver.
Fru talman! Jag tror att vår bild av vad regeringen faktiskt gör är olika. Det är sant att det står väldigt många bra saker i betänkandet om hur Sverige bör agera och hur vi tror att Sverige agerar i många fall. Sedan kommer den ena skandalen efter den andra där vi inser att det vi så vackert säger och som regeringen också säger i sin regeringsdeklaration faktiskt inte genomförs i praktiken och att vi genom olika delar av vår utrikespolitik faktiskt hjälper diktaturer. Vi hjälper olika regimer i världen att slå ned på de oppositionella, att förtrycka människor, att inte respektera de mänskliga rättigheterna. Vi måste ju få det som vi är överens om partierna emellan om mänskliga rättigheter och om demokrati att också genomsyra regeringens politik. Det är ju regeringen som är ansiktet utåt och som ansvarar för utrikespolitiken gentemot andra länder. Vi måste få regeringen på rätt köl, upplever jag det som. Hur ska vi lyckas med det? En början kan ju vara att vi inte bara talar om mänskliga rättigheter i världen mer generellt utan att vi också verkligen betonar den svenska politiken för mänskliga rättigheter. Hur lever vi själva upp till våra egna högt ställda krav? Det kanske är en fråga för nästa års betänkande om mänskliga rättigheter, att börja lite grann i en annan ände. När det gäller biståndsministern till exempel kan vi se att hon har ett väldigt klart och tydligt uppdrag att jobba för mänskliga rättigheter. Hon gör det också, det är tydligt. Sedan kan jag tycka att vår biståndspolitik är relativt mycket fyrverkeri just nu. Man vet inte riktigt vad den innebär den ena dagen och nästa dag är det någonting nytt. Men mänskliga rättigheter är en grundläggande del i vår biståndspolitik i alla fall.
Fru talman! Det sista kan jag absolut hålla med Bodil Ceballos om, att vår biståndspolitik grundar sig otroligt mycket på mänskliga rättigheter. Vi ska bistå så att människor ska kunna bygga upp de mänskliga rättigheterna genom framför allt demokratiutveckling och se till att de kan få åtnjuta sina mänskliga rättigheter, till exempel som kvinna. Vi har genom en rad olika projekt bidragit inom hälsosektorn och inom utbildningssektorn. Sedan tycker jag att det, som Bodil Ceballos säger, inte bara står hur vi ska göra, utan jag tycker att det står väldigt mycket om hur den svenska regeringen faktiskt gör för att lyfta fram de mänskliga rättigheterna i vår utrikespolitik. Jag tycker att vi väldigt klart har beskrivit vilka åtgärder som vi vidtar och som vi har vidtagit. Det är någonting som jag tycker framför allt genomsyrar vår svenska regerings hela utrikespolitik, att vi är väldigt duktiga på att lyfta fram vad vi gör i nuläget och vad vi har gjort.

Fru talman! Elisabeth Björnsdotter Rahm är företrädare för majoriteten och står för utskottets betänkande. Jag lyfte i mitt anförande fram den motion från Miljöpartiet som finns om Bradley Manning och vikten av att Sverige i bilaterala kontakter med USA tar upp också whistleblowers mänskliga rättigheter. Vad Bradley Manning gjorde var att avslöja brott mot krigets lagar och mänskliga rättigheter i Irak. Han offentliggjorde en video som visar hur amerikanska soldater i en helikopter beskjuter civila. Jag antar att Elisabeth Björnsdotter Rahm precis som jag blev upprörd av bilderna och tycker att det är förfärligt att se amerikanska soldater bete sig på det viset. Jag antar också att utskottsmajoriteten tycker att det är bra ifall de som beter sig på det sättet ställs till svars. Det hade inte kunnat göras utan Bradley Manning. När utrikesutskottet ska behandla denna motion skriver utrikesutskottet så här: "Utskottet konstaterar att det finns en människorättsdialog mellan EU och USA där man regelbundet diskuterar en bred agenda av MR-relaterade frågor, däribland stöd till MR-försvarare, dödsstraffet, etc. Dessutom finns en folkrättsdialog som förs mellan rättschefen i EU:s utrikestjänst och dess amerikanska motsvarighet." Sedan fortsätter det några rader till med bludder. Men vad tycker ni då? Tycker ni inte att vi ska lyfta fram också Bradley Mannings och andra whistleblowers mänskliga rättigheter i dialog med USA? Tycker ni att det är en viktig fråga? Varför avstyrker ni motionen när ni inte har ett enda argument för att avstyrka den? Det skulle vara intressant att höra majoritetens uppfattning om Bradley Mannings mänskliga rättigheter och hur Sverige ska agera för att försvara dem.
Fru talman! Jag ska börja med att säga att jag håller med Lars Ohly i alla avseenden när det gäller de övergrepp som är presenterade. Det håller jag med om; det som sker är fruktansvärt. Det är saker och ting som det är väldigt bra att de kommer upp till ytan. Det håller vi också med om. Sedan tycker jag inte att man ska föregripa det arbete som pågår. Sverige har hela tiden ett bilateralt samtal med USA där man lyfter upp mänskliga rättigheter och lyfter upp vikten av att också USA ska följa de regler som gäller för att uppfylla mänskliga rättigheter just i dessa situationer. Att föregripa en pågående dialog tycker inte jag känns rätt att göra, och det är på de grunderna motionen avstyrks - inte på grund av någonting annat.
Fru talman! I avslagstexten till motionen är ordet "whistleblower" inte ens nämnt. Man behandlar över huvud taget inte motionstexten. Man diskuterar inte, argumenterar inte, utan man skriver: "Av Utrikesdepartementets rapport Mänskliga rättigheter i USA 2010 framgår att Sverige bilateralt tar upp mänskliga rättigheter med USA. I november 2010 ställde Sverige frågor och lämnade rekommendationer till USA inom ramen för MR-rådets allmänna granskningar av länder." Vad har detta med motionen att göra? Inte ett dugg! Inte ett vitten! Det är bara snömos. Varför kan ni inte i stället säga vad ni tycker?

Om det är så blir avstyrkandet av motionen än mer obegripligt. Då tycker man en sak men vågar inte säga det i utskottets betänkande utan fegar ur och hänvisar till allmänt bludder. I övrigt finns det mycket bra i detta betänkande, men det här är verkligen uselt beskrivet. Det borde egentligen utskottsmajoriteten kunna erkänna.
Fru talman! Det är alltid bra att brott mot mänskliga rättigheter lyfts fram, och det ska vi aldrig blunda för. Vi ska alltid våga lyfta upp de frågorna och ifrågasätta dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Där är vi i Sverige också väldigt klara och tydliga med att vi inte accepterar brott mot mänskliga rättigheter. Vi tar en dialog med dem som bryter mot mänskliga rättigheter. Det har vi gjort även i detta fall när det gäller USA - vi har ifrågasatt behandlingen, och precis som det står i vårt betänkande har vi en pågående dialog med USA när det gäller brott mot mänskliga rättigheter. Det är det arbete jag tycker att regeringen har på sin agenda, att lyfta fram dessa frågor. Jag tycker att vi gör ett väldigt gott arbete i den frågan.

Fru talman! Vi har i dag att diskutera utrikesutskottets betänkande nr 8, som berör ganska många - faktiskt uppemot ett femtiotal - motioner som har skrivits av riksdagsledamöter under de allmänna motionstiderna 2010 och 2011, och så lite EU-strategier på det. Det berör specifikt mänskliga rättigheter i världen och den svenska politiken för att främja mänskliga rättigheter i världen. Det som rör den arabiska våren, när den iranska regimen sätter elchocker under dissidenternas fotsulor eller när man slår ihjäl människor i Syrien och annat kommer dock i ett separat betänkande som rör Mellanöstern och Nordafrika. Vi har alltså nu att diskutera mänskliga rättigheter i världen exklusive Mellanöstern och Nordafrika, som kommer separat lite senare i år. Det är omöjligt att gå igenom precis allting i detta betänkande på den korta tid jag har i talarstolen nu, men några punkter tycker jag ändå är viktiga att notera, fru talman. Det finns en hel del motioner som berör situationen på Afrikas horn - Eritrea, Somalia, Etiopien, Sydsudan och så vidare. För att sträcka ut en hand över blockgränsen vill jag säga att jag tror att det ligger någonting väldigt väsentligt i det Socialdemokraterna skriver i sin motion om ett regionalt perspektiv på denna region. Det är väldigt viktigt. Det är också det Europeiska unionen nu med ett antal nya strategier försöker anamma. Det är viktigt av det enkla skälet att de problem som finns på Afrikas horn i dag på olika sätt är tvinnade samman med varandra. De förstärker varandra, och de har skapat en negativ spiral som hela regionen drabbas av. Det handlar om gränstvister, till exempel. Det kan handla om väpnade konflikter. Det kan handla om svaga institutioner, bristen på demokrati och i många fall säkert också ett illa utformat bistånd under mycket lång tid. Det handlar förstås inte minst även om svält, torka, fattigdom och så vidare. De olika problemen tvinnas ihop till ett kluster som gör att det är väldigt svårt för enskilda länder på Afrikas horn att häva sig ur fattigdom och förbättra sig. Det som sker i Eritrea får vissa återverkningar i Somalia, givet den eritreanska regimens stöd till jihadister i Somalia. Det som sker i konflikter mellan Etiopien och Eritrea påverkar också andra länder. Det som sker i södra Sudan och Sudan påverkas på olika sätt av det som sker i Eritrea och Etiopien. Det är väldigt viktigt att vi har den regionala ansatsen när vi tittar på detta. Det är dock också viktigt att vi ser att det finns en regim på Afrikas horn i dag som faktiskt agerar i det närmaste mer destruktivt än de andra, och det är Eritrea. Den eritreanska regimen under Isaias Afewerke har nu antagit formen av någonting i stil med Afrikas Nordkorea. Det är en regim som blir alltmer isolerad. Det är en regim som nu är utsatt för sanktioner av Förenta nationerna. Det är en regim som har en stor diaspora, där fler och fler eritreaner nu vänder sig emot regimen. Det är väldigt viktigt att vi kan formulera en utrikespolitik som verkar för att främja mänskliga rättigheter i Eritrea och på Afrikas horn. Det där är lite klurigt, för det är inte så lätt alla gånger att föra en dialog med en regim som Eritrea. Jag noterar att Socialdemokraterna i sin motion nämner att man vill att Sverige ska ta initiativ till en ganska omfattande och intensiv dialog med den eritreanska regimen. Det tror jag inte är en bra idé i nuläget. Vi ser inte den typen av tecken från regeringen i Asmara, att den har kommit till det stadiet att den är en partner i en sådan dialog i nuläget, tyvärr. Jag önskar att det vore så, men tyvärr. Fru talman! Jag vill nu flytta fokus till en annan del av världen, till östra Asien. Det har i tidigare anföranden berörts en rad olika MR-problem i Kina, och Kina är mycket riktigt en enpartistat. Jag vet uppriktigt sagt inte hur man ska beteckna den. Vi skulle kunna reda ut, jag och Lars Ohly, i något replikskifte någon gång huruvida Kina är en kommunistisk diktatur, en kapitalistisk diktatur eller någonting däremellan. I vilket fall är det inte en demokrati, och det är en mycket brutal stat när det gäller hur staten, militären, säkerhetstjänsten agerar gentemot dem som tycker annorlunda. Det är dock viktigt att inte isolera diskussionen om mänskliga rättigheter i Kina enbart till Xinjiang, där den muslimska minoriteten lever, eller till Tibet, utan Kina är i mångt och mycket också en mycket odemokratisk stat gentemot den absoluta stora majoriteten hankineser som lever i landet. Det är viktigt att inte isolera demokratidiskussionen rörande Kina till att bara handla om just Tibet och Xinjiang, eller Östturkestan som många där själva väljer att kalla det. Till följd av förskjutningen av ekonomisk makt från väst till öst kommer givetvis regimen i Kina och Beijing i framtiden att växla in denna ökade ekonomiska slagkraft till ett ökat politiskt inflytande. Det oroar förstås andra länder i östra Asien. Därför är det viktigt ur ett mänskligt rättighetsperspektiv att vi inte isolerar problematiken bara till det som sker i Kina, utan också ser att den kinesiska regimen har ett agerande i dag som också påverkar vad som sker i exempelvis norra Korea och Burma. Det finns demokratiska stater i östra Asien som är ganska oroade över kinesisk upprustning i dag. Dit hör till exempel Sydkorea, Japan, Taiwan, Filippinerna, Indonesien och en del andra. Fru talman! Jag ska avslutningsvis säga några ord rörande Bradley Manning, som har tagits upp här av flera talare. Som liberal, människorättskämpe och demokrat blir jag ganska beklämd när jag ser att Bradley Manning sitter i en mycket liten cell i USA och förmodligen kommer att få spendera resten av sitt liv i fängelse, samtidigt som Julian Assange nu ska starta en tv-show i Kremlkontrollerad rysk tv, där den första gäst han bjuder in är Hassan Nasrallah från Hizbullah i Libanon. Det är viktigt att vi ser vad Wikileakshärvan handlar om. Vissa av de saker som Manning avslöjade, till exempel videon från Irak, skulle sannolikt i en amerikansk domstol inte behöva vara olagliga läckor. Det skulle mycket väl kunna betraktas som whistleblowing. Det finns dessutom ett uppenbart intresse att få veta vad som skedde vid de olika incidenterna. Det finns inte något land i världen där det är lagligt att gå in i olika databaser i ett land och likt en dammsugare pumpa in dokument i usb-minnen - en kvarts miljon klassificerade dokument varav ungefär en halv miljon är armérapporter från Afghanistan - och sedan ge dem till någon för att kabla ut dem på internet. Jag må ändå betona detta. På Bodil Ceballos låter det som att det Bradley Manning har gjort skulle vara en rättighet i Sverige. Bodil Ceballos kan i så fall aldrig ha hört talas om IB-affären. I vilket demokratiskt land eller mindre demokratiskt land som helst skulle det givetvis klassas som ett brott mot utrikessäkerheten och ett samhälles nationella intressen att pumpa in en kvarts miljon hemligstämplade dokument och lämna ut dem helt utan urskiljning. Man utsätter en massa människor, som kan vara uppgiftslämnare, demokratiaktivister eller vad det nu må vara, för en mycket stor fara. Det är klart att detta inte på något sätt kan betraktas som någon sorts allmän rättighet. I så fall kan vi alla som sitter i utrikesutskottet gå in i utrikesutskottets databas som heter Mimer och plöja ut alla dokument som är hemligstämplade därifrån, sedan ge dem till någon som lägger ut dem på internet och säga att vi är whistleblowers. Det är inte riktigt så det fungerar. Men det finns vissa saker av det som Manning har avslöjat som det finns ett allmänintresse i att det avslöjas och som även enligt den amerikanska lagstiftningen skulle klara en rättsprocess. Fru talman! Den allmänna tendensen är att vi kommer att få se fler läckor. Det kommer säkert att följas upp av att mer konfidentiell information framöver kommer att offentliggöras. Det är säkert en utveckling som vi står inför. Och det är kanske inte riktigt rätt förhållningssätt att alla som lämnar över något som är sekretessbelagt ska dras inför rätta, utan det här är förstås en förändring som sker i samhället givet ny teknik och tekniska landvinningar som gör att det blivit betydligt enklare och dessutom att trösklarna minskat för att göra detta. Men att man helt urskillningslöst går in och offentliggör en kvarts miljon hemligstämplade dokument från en statsmakt gör en inte till en allmän whistleblower och frihetskämpe. Det är en uppfattning som i alla fall jag som demokrat och liberal inte ställer upp på.

Fru talman! Jag kanske inte kan reda ut statusen på den kinesiska diktaturen, men låt mig göra ett försök. Jag brukar beskriva den som två av de värsta system som världen känner, nämligen stalinismen och den extrema nyliberalismen sammanfogade till en diktatur. Därför är Fredrik Malms argumentation i förhållande till den kinesiska diktaturen vällovlig. Men den landar ju i att ni vill avslå den motion som lyfter fram vikten av att Sverige faktiskt agerar vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter i form av dödsstraff, kränkningar av majoritetsbefolkningens och minoriteternas rättigheter men också vad gäller mänskliga rättigheter i arbetslivet, fackliga rättigheter. Argumentationen var bra, men slutsatsen blev ett avslag på den enda motion som lyfter fram att Sverige bör agera. När det gäller Bradley Manning är argumentationen däremot inte lika glasklar. Vad Fredrik Malm egentligen gör är att han argumenterar för att vi inte ska agera, därför att Bradley Manning, förutom att han har lyft fram sådant som vi, och jag tror också Fredrik Malm, är överens om är viktigt för världen att få veta. Brott mot mänskliga rättigheter begångna av amerikanska soldater i Irak har ett allmänintresse som gör att Bradley Manning gjorde rätt när han offentliggjorde videon. Nu tar Fredrik Malm andra material som har läckts som intäkt för att man inte ska agera. Det är en argumentation som helt saknas i utrikesutskottets betänkande och den majoritetstext som Fredrik Malm själv står bakom. Men det är åtminstone en argumentation. Den är fullständigt galen, eftersom det inte är en argumentation i sak för att Bradley Mannings rättigheter ska respekteras, utan det är en argumentation emot att Bradley Manning har rätten att vara whistleblower och att Sverige ska agera för Bradley Mannings mänskliga rättigheter. Där var väl argumentationen av det mer svårförståeliga slaget, men det kan man begripa om man läser utrikesutskottets majoritetsbetänkande.
Fru talman! En sak tror jag att vi i alla fall kan vara överens om. Nja, vi är nog inte överens om det heller, Lars Ohly och jag. Men en sak vill jag ändå vara tydlig med, och det är att Kina definitivt inte är en nyliberal stat. Hade det varit en nyliberal stat skulle den kinesiska statsmakten ha varit betydligt mindre till sin omfattning än vad den är. Nyliberaler har alltid argumenterat för en liten stat. Den kinesiska staten är mycket stor och mycket hårdhänt, och framför allt är den överallt. Den går in i varenda por hos invånarna och deras privata sfär på ett eller annat sätt. Fru talman! När det gäller Manning är det alldeles uppenbart att det är en sak hur Manning behandlas av de amerikanska myndigheterna i väntan på rättegång. Där kan vi vara mycket kritiska. Det är otroligt viktigt att även en person som ska ställas inför rätta får sina rättigheter tillgodosedda och behandlas enligt rättsprinciperna i häkte och så vidare. En annan sak är huruvida de handlingar som Bradley Manning anklagas för är förenliga med amerikansk lagstiftning eller inte. Där menar jag att om det bara handlade om en video som avslöjar vissa övergrepp av amerikanska soldater i Irak hade det blivit en rättsprövning i amerikansk domstol. Det kan inte vi avgöra här, men det hade mycket möjligt kunnat frias. Det hade varit en helt annan sak. Att gå in och pumpa ut en kvarts miljon hemligstämplade dokument ur en enskild stats databas och sedan helt vind för våg ge dem till någon som plöjer ut dem på internet är inte att vara någon sorts människorättshjälte. Han utsätter massor av människor för mycket stor fara - även om det givetvis är intressant för oss att känna till det som står där. Jag skulle gärna se större transparens även i det amerikanska systemet, men det är en helt annan sak. Jag kan inte tänka mig något fritt land i världen där man kan pumpa ut en kvarts miljon hemligstämplade dokument och sedan hävda att man är en whistleblower. Jag har svårt att se det.
Fru talman! Jag sade att den kinesiska diktaturen är en sammanfogning av två av de sämsta systemen vi har sett, nämligen stalinistisk diktatur och statsmakt kombinerat med en oerhörd frihet vad gäller kapitalets möjligheter att begå rovdrift på både människor och miljö. Att jag kallade det nyliberalt var kanske lite slarvigt, men det är i varje fall en kombination av två system som var för sig inte skulle kunna fungera som mall för det Kina vi ser i dag. Här är vi överens i argumentationen i stor utsträckning men inte i slutsatsen eftersom Fredrik Malm inte vill att vi ska ta ställning för den enda motion i detta betänkande som kräver att Sverige agerar mycket tydligare. När det gäller Bradley Mannings rättigheter lyfter vi fram att han behandlas på ett sätt som är helt omänskligt. Han har suttit isolerad i ett år och hotats med dödsstraff. Möjligtvis är det hotet undanröjt just nu, men det finns ingen möjlighet att hävda att behandlingen av honom står i proportion till vad han har gjort. Dessutom har han tagit sig en rätt som vi är glada att han tog sig, nämligen rätten att avslöja brott mot mänskliga rättigheter och krigets lagar i Irak. Signalen från Fredrik Malm och utskottsmajoriteten när man skriver snömos i texten som man avstyrker motionen med är att whistleblowers rättigheter inte är så viktiga. Det inte är så viktigt att människor får möjligheten att avslöja missförhållanden, övergrepp och kränkningar, utan det är viktigare att man håller tyst och ifrågasätter dem som offentliggör sådant som vi vill och bör få veta för att kunna göra något åt det. I texten hänvisar man till att Utrikesdepartementet har en pågående dialog. Vet Fredrik Malm att UD och utrikesministern har lyft fram Bradley Manning? Kan Fredrik Malm svara på det? I så fall skulle det vara ett argument, men det står inte så i utrikesutskottets betänkande, och ingen har bekräftat att det pågår en sådan dialog. Är det så eller inte?

Fru talman! När man lyssnar på denna debatt som nu har pågått en stund kan man tro att vi har ett brett betänkande som rör mänskliga rättigheter, vapenaffärer och allt vad det nu kan vara som har varit uppe till diskussion. Men, fru talman, så är det inte, utan det är ett motionsbetänkande som baseras på de motioner som ärade ledamöter i denna kammare väckt under 2010 och 2011 och som vi har haft att svara på. Vi brukar från utskottet komma till kammaren för att debattera mänskliga rättigheter med lite olika utgångspunkter. Vi har nyligen haft ett större betänkande om folkrätt och många andra perspektiv, men vi har nu valt att fokusera inte på hela världen utan på några regioner. Det gör att debatten kan upplevas lite spretig eller konstig för den som lyssnar. När det gäller mänskliga rättigheter vill jag säga det vi alla brukar lyfta fram, nämligen att de är odelbara. Några har i debatten försökt peka ut vissa som viktigare än andra, men de är odelbara och förstärker ömsesidigt varandra. Det är också en viktig utgångspunkt i den svenska synen på mänskliga rättigheter. Det är viktigt att betona eftersom det är något som vi ser hanteras på andra sätt ute i världen där man väljer ut en eller några mänskliga rättigheter som unika och andra inte erkänns. Från vår utgångspunkt är det viktigt att betona att det inte är upp till stater att välja à la carte, utan mänskliga rättigheter gäller generellt. Jag vill också understryka vikten av att vi har folkrätt som grund för vårt internationella samarbete: demokrati, yttrandefrihet och en rättsstat som fungerar. Även om inte heller detta berörs i betänkandet kan jag inte låta bli att peka på de erfarenheter vi har på den europeiska kontinenten och som vi ofta lyfter fram, nämligen den gemensamma konventionstext som vi alla verkar under, Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Den ger en standard för alla länder som anslutit sig, och den har varit viktig för oss när det gäller att utveckla någon form av samsyn i fråga om mänskliga rättigheter på vår kontinent. Det är en modell som även andra tittar på och som det vore värdefullt om andra också följde. Jag ska också beröra frågan om dödsstraff. Här har vi en stark samsyn i kammaren. Att dödsstraff ska upphöra är också basen i Europakonventionen. År 2011 genomförde 20 länder dödsstraff. Kina är hemligast när det gäller dödsstraff och visar inte hur många som dödats på det sättet. Enligt rapporter från Amnesty vet vi dock att 676 personer i övriga världen miste livet genom dödsstraff under 2011. I Sverige och Europa har vi alltjämt våra egna problem. Det handlar om romers och hbtq-personers rättigheter, och vi ser att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är en fråga som inte alla alltid är eniga om. Här har vi mycket att göra. Det är viktigt att vi tittar på dessa frågor också om vi ska få respekt i andra länder när vi argumenterar för mänskliga rättigheter. Afrika är en av de regioner som lyfts fram i betänkandet, fru talman. Det är en stor kontinent där det händer mycket, också mycket spännande. Här har vi valt att utifrån motionerna fokusera på några delar och områden. Afrikas horn är en sorg. Talar vi om Somalia och mänskliga rättigheter tror jag att vi alla känner upprördhet. Det handlar om svält, flyktingar, piratverksamhet och terrorism. Förutsättningarna för mänskliga rättigheter är hårt utmanade i Somalia och hela Afrikas horn. Jag hoppas att den samsyn som nåddes på Londonkonferensen kan bli en bas för en fortsatt lugnare utveckling som ger förutsättningar för att bygga respekt för mänskliga rättigheter också i Somalia. Jag vill understryka det som har sagts tidigare i debatten när det gäller Dawit, Martin och Johan. Att de tre personerna inte står i fokus för den här debatten får inte tolkas som att vi har minskat vårt engagemang. Det finns där. Jag ska också säga något om den oro som jag känner för utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sudan och Sydsudan. Det är ett område som har haft stora utmaningar. Sydsudan är den senaste afrikanska staten. Där ser vi nu betydande oroligheter växa. Risken för nya kränkningar och nya urladdningar med brott mot mänskliga rättigheter som följd är överhängande. Det gäller att vi har stor vaksamhet i framtiden. Kina är också föremål för motioner. Här uppfattar jag att det i grunden finns en stor samsyn. Vi försökte hitta gemensamma skrivningar i utskottet. Det kan låta som om det vore stora avstånd mellan majoriteten i utskottet och reservanterna, men så är det inte. Det finns en mening som handlar om att man behöver fackföreningar och progressiva politiska rörelser som samverkar; där skiljer sig möjligen reservanterna från majoriteten i utskottet. Det finns en glädjande samsyn när det gäller dödsstraff och mänskliga rättigheter. Vi lyfter upp frågan om Tibet. Vi lyfter upp frågan om de fackliga rättigheterna; det är viktigt att de finns. Det är helt klart en fråga som lyfts upp i de återkommande MR-dialoger som både Sverige och EU har, inte bara med USA utan också med Kina. Jag har uppfattat, inte minst genom egna kontrollfrågor, att den kinesiska regimen är klar över vår uppfattning. Däremot utmanar de genom sitt sätt att agera, inte minst i Afrika, vår syn på mänskliga rättigheter. Det är något som vi får jobba med. Det är en diskussion där ute som försöker bryta upp mänskliga rättigheter som en gemensam ömsesidig förstärkande bas. Det kommer en kinesisk delegation till Sverige nästa vecka. Då får vi möjlighet att på olika sätt lyfta upp de här frågorna på nytt, även om man då deltar i Stockholm + 40-konferensen. I övrigt vill jag understryka det som har framkommit när det gäller intryck från våra resor i Latinamerika. Det är våndan över utvecklingen i Colombia och flera andra stater i Latinamerika när det gäller mänskliga rättigheter. Det är också våndan över straffriheten. Det rör inte bara Latinamerika utan är ett globalt problem. Centerpartiet tycker att det är viktigt att komma till rätta med straffrihet mot brott mot mänskliga rättigheter, inte minst när det gäller folkmord. Vi vill gärna se ett stärkt ICC. Det är förödande för utvecklingen av mänskliga rättigheter i världen att så många vitala länder ännu inte har anslutit sig till Romstadgan och ställt sig bakom ICC. Det är ett bekymmer när det handlar om att kunna bygga en rättsstatlighet på den internationella arenan. En stärkt rättsstatlighet globalt är något som vi skulle välkomna. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det här betänkandet tar upp det område som Sverige har prioriterat i den utrikespolitiska deklarationen, nämligen vikten av att värna grundläggande mänskliga rättigheter. Som flera talare har sagt tar betänkandet inte upp alla länder i världen utan fokuserar på de motioner som har kommit in på det här området. Människovärdet är okränkbart. De mänskliga rättigheterna kom till för att försvara respekten för människovärdet. De ger fria och ofria människor möjlighet till ett liv i frihet, fritt från fruktan och nöd. Det är det som är målet. Sedan 2008 utgör främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati ett av tre prioriterade områden i Sveriges politik för global utveckling, syftandes till att halvera världsfattigdomen. Mänskliga rättigheter har satts i centrum för EU:s externa agerande. FN förblir de mänskliga rättigheternas förkämpe. De mänskliga rättigheterna är odelbara och universellt giltiga. Det är alla staters skyldighet att se till att de efterlevs. De mänskliga rättigheterna omfattar flera olika områden, som politiska och demokratiska rättigheter. Vi kristdemokrater vill också lyfta fram betydelsen av minoriteters rättigheter och religionsfrihet. Utan dessa rättigheter finns det stora risker för konflikter och våld, och en risk för att demokratisk utveckling motverkas. Fru talman! För oss kristdemokrater är mänskliga rättigheter en grundförutsättning för utveckling. Särskilt stort är behovet av utveckling i Afrika. Därför är det A och 0 att både Sverige och EU även framöver satsar på att främja mänskliga rättigheter på den afrikanska kontinenten. På Afrikas horn är brotten mot mänskliga rättigheter många. Somalia blöder och står i all egentlig mening fortfarande utan en fungerande centralregering. Kvinnor könsstympas alltjämt, och väpnade strider och sjöröveri fortsätter att sprida blodsutgjutelse. Sverige, EU och det internationella samfundet måste fortsätta sina ansträngningar för att förbättra säkerhetssituationen i Somalia. För detta ändamål är det glädjande att EU nu utsett en särskild representant för Afrikas horn. Delningen till trots pågår våldet och övergreppen inom och mellan Sudan och Sydsudan. Sudans president al-Bashir är efterlyst av ICC för människorättsbrott i Darfur, och Sharialagstiftningens giltighet återspeglas på Khartoums gator. I Sydsudan hotar klanrelaterat våld att slita isär världens yngsta land. Båda staterna måste visa allvar med kvarvarande åtaganden i det så kallade Comprehensive Peace Agreement, CPA, och al-Bashir måste gripas för att skydda sudaneserna mot fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Oljebolagens ansvar i regionen måste också uppmärksammas, och de måste kunna ställas till ansvar om de inte bidrar till grundläggande mänskliga rättigheter i sitt arbete. De bör ta ansvar där de har bidragit till folkfördrivning och övergrepp på civilbefolkningen. I Etiopien och Eritrea oroar vi oss för brottet omfattande pressfrihetskränkningar. I båda dessa enpartistater sitter journalister fängslade för att i skrift ha uttryckt sin åsikt. Däribland finns tre svenskar: Dawit Isaak i Eritrea sedan 2001 och Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien sedan 2011. Journalister som bara utför sitt journalistiska uppdrag ska naturligtvis inte fängslas. I allt fler länder används nu olika antiterroristlagar för att sätta journalister i fängelse. Detta är helt oacceptabelt. Sveriges och EU:s ansträngningar för att värna mediefrihet måste intensifieras. Fru talman! Fattigdomsbekämpningen har varit mer framgångsrik i Latinamerika än på många andra håll. Inkomstskillnaderna måste dock ytterligare jämnas ut. Betydelsen av EU:s strategiska partnerskap med kontinenten är stor. Ett associeringsavtal med de centralamerikanska staterna liksom frihandelsavtal med Colombia och Peru har ingåtts. Ett associeringsavtal med Mercosur förväntas slutas under 2012. Den ekonomiskt gynnsamma utvecklingen till trots är situationen när det gäller mänskliga rättigheter i många stater fortfarande oroväckande i Latinamerika. Därför stipulerar frihandelsavtalen med Colombia och Peru att dessa omedelbart kan dras tillbaka vid brott mot mänskliga rättigheter. Det är viktigt att EU driver på för att få till stånd stora förändringar på området mänskliga rättigheter. Situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i framför allt Colombia är långt ifrån idealisk. Samtliga stridande parter har under det 45-åriga inbördeskriget gjort sig skyldiga till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Andelen internflyktingar är en av de största i världen. Barn militariseras, kvinnor utsätts för urskillningslösa övergrepp, och försvarare av de mänskliga rättigheterna förföljs och mördas. Både gerillagruppernas, paramilitärernas och säkerhetsstyrkornas övergrepp måste noggrant granskas av den nuvarande presidenten Juan Manuel Santos regering. Genom fokus på försvarare av mänskliga rättigheter och efterlevande av FN:s resolution 1325 bör Sverige fortsätta stödja Colombias civilsamhälle. Flera karibiska länders övervägande att återinföra dödsstraffet är beklagligt. För oss kristdemokrater strider dödsstraffet mot de mänskliga rättigheterna, då det kränker rätten till liv. När vi nyligen med utrikesutskottet besökte Chile mötte vi olika kvinnoorganisationer som berättade om att det råder totalförbud mot aborter i Chile. Om en kvinna till exempel har ett utomkvedshavandeskap, där man vet utgången, väntar man tills kvinnan i princip är på väg att dö innan man räddar henne. Att inte ens vid våldtäkt och incest tillåta abort är inhumant. Det har i stället lett till ett stort antal illegala och osäkra aborter, vilket gör att kvinnor dör helt i onödan. När Sverigedemokraterna i sin reservation ifrågasätter utskottets text angående fria aborter står det faktiskt också att de ska vara lagliga. Abortlagarna är en nationell fråga, men vi anser att de kvinnor som inte på något sätt kan få en laglig abort ens vid risk för sin hälsa är i en mycket utsatt situation. Om man ska betala för aborten kan det också slå hårt mot fattiga kvinnor vars hälsa står på spel. Vi måste därför ta vårt ansvar att ha en abortpolitik som är human och som ser till både kvinnan och barnet. Vi vill självklart se det förebyggande arbetet utvecklas, och det är just det som vi ger mycket av våra biståndspengar till. Vi vill se till att det ges sexualupplysning, att föräldrar hittar alternativ till att gifta bort sina tolvåriga döttrar och att flickor kan skydda sig mot smittsamma sjukdomar och oönskade graviditeter. Allt detta är oerhört viktigt för att se till att lyfta fram dessa flickors och kvinnors rättigheter. Fru talman! Sverige måste nu tydligare visa stöd för den demokratiska oppositionen på Kuba. Under Raúl Castro tillåts kränkningar mot mänskliga rättigheter fortsätta. Trycket på regimen måste intensifieras. EU:s ministerråd klargjorde 1996 att "ett fullständigt samarbete med Kuba är beroende av förbättringar avseende de mänskliga rättigheterna och rätten till politisk frihet". Tyvärr kan vi se att inga förbättringar har skett. Det är därför beklagligt att EU nu, med Spanien som pådrivare, tycks ha öppnat upp för fördjupade handelsrelationer med kommunistregimen innan man sett några som helst demokratiska reformer. I stället har ett stort antal kubaner nyligen fängslats i samband med påvens besök på Kuba. Telefoner har stängts ned. Den kristdemokratiska människorättskämpen på Kuba, Osvaldo Paya, tillika mottagare av Sacharovpriset, har under en lång tid drivit några enkla och grundläggande krav på frihet för medborgarna på Kuba som att kunna starta partier, fackföreningar, företag och så vidare. Hans hus omringades av säkerhetstjänsten när påven nyligen hade sin mässa, så att han inte skulle kunna delta. Flertalet som denna gång deltog i mässan, både i Santiago och i Havanna, var i stället utskickade av regimen. De som gick dit var inte vanliga katoliker, utan det var regimtrogna. Mässan blev därför någonting helt annat än vad den har varit tidigare. Rödakors-personal var utklädd, och säkerhetstjänsten slog ned folk på gator. Sådan är tyvärr regimen på Kuba i dag. Sverige måste fortsätta att hålla fast vid att EU inte bör ingå avtal utan att Kuba påbörjar steg mot demokrati och öppenhet. Fru talman! Asien är nu den nya ekonomiska jätten. Kina övertog nyligen andraplatsen från Japan som nummer två på listan över världens ekonomiska supermakter. Ett ekonomiskt under tycks ha flyttat uppmärksamheten från de brott mot mänskliga rättigheter som Peking dagligen gör sig skyldig till. Det enväldiga kommunistpartiet inskränker systematiskt invånarnas fri och rättigheter. I det land som årligen avrättar flest brottsanklagade är oppositionspartier olagliga. Yttrande-, förenings och religionsfrihet existerar inte, och rättssäkerhet saknas. Ettbarnspolitiken lever vidare, och nationella minoriteter förtrycks. Genom EU:s människorättsdialoger och Sveriges selektiva samarbete med Kina måste Peking pressas att respektera mänskliga rättigheter. De senaste årens framsteg i Burma inger dock framtidshopp. Ett och ett halvt år har gått sedan oppositionsledaren Aung San Suu Kyi frigavs efter årtionden i husarrest. Alldeles nyligen tog hon och 42 partikolleger plats i parlamentets underhus. EU har under våren lättat på sanktionerna mot Burmas militärregim. Med försiktig optimism hoppas vi kristdemokrater att detta är början på en omfattande demokratiseringsprocess i Burma. Fru talman! Avslutningsvis: Respekten för de mänskliga rättigheterna är inte given. Dagligen begås MR-brott världen över i betydligt fler länder än som har tagits upp i detta anförande. Varje brott mot mänskliga rättigheter är en kränkning av människovärdet, en kränkning som också hindrar fattigdomsbekämpning. Vi kristdemokrater vill att främjande av mänskliga rättigheter förblir centralt inom svenska och europeiska utvecklingsinsatser. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Whistleblowers, personer som avslöjar missförhållanden och korruption, spelar en ovärderlig roll i öppna och demokratiska rättssamhällen. Det är viktigt att de som har mod och integritet att slå larm när något gått fel inte själva råkar illa ut. USA:s president Barack Obama slår fast detta i sin Open Government Plan. På Vita husets hemsida förkunnade hand stolt den 20 september 2011 att "vi ska arbeta för att reformera och utöka skyddet för 'whistleblowers' som avslöjar statligt slöseri, bedrägeri och statliga övergrepp". Men de amerikanska myndigheterna talar med kluven tunga. Ord och handling ger helt olika signaler. Det visar sig med smärtsam tydlighet genom behandlingen av Bradley Manning. Den unge amerikanen tjänstgjorde som menig underrättelseanalytiker i Irak. Han greps i maj 2010 efter att Wikileaks hade publicerat videon Collateral murder . Filmen visar hur amerikanska helikopterburna soldater sköt ihjäl en grupp oskyldiga civila i en förort till Bagdad 2007. Manning åtalades ett par månader senare för att ha laddat ned och vidarebefordrat denna sekretessbelagda video och annan dokumentation av övergrepp i Irak och Afghanistan till Wikileaks. Han misstänks utöver detta ha läckt hundratusentals diplomatrapporter. Åtalet mot honom har utökats med 22 nya punkter, däribland medhjälp till fienden, ett brott som kan ge livstids fängelse och till och med dödsstraff. Manning hölls fängslad i en isoleringscell i ett militärfängelse på marinkårsbasen Quantico i Virginia i nästan ett år, enligt flerstämmiga uppgifter under tortyrliknande omständigheter. Efter omfattande protester från många organisationer och enskilda flyttades han till en mindre hårdbevakad militärbas i Kansas. Enligt bland andra Amnesty International är den behandling som Manning utsatts för på Quantico ett brott mot internationella konventioner om human behandling av icke dömda fångar. Att Wikileaks försetts med material till deras största och mest uppskakande avslöjanden om amerikanska soldaters dödande av oskyldiga människor i Irak och om USA-ambassadernas internationella dubbelspel har enorm betydelse. Det underlättar och möjliggör utredningar av krigsförbrytelser så att de ansvariga kan ställas till svars. Ökad öppenhet kan också hjälpa till att förebygga brott. Europarådet lyfte i höstas i ett resolutionsutkast fram betydelsen av whistleblowers för ett öppet och transparent samhälle. Man menar bland annat att sekretessbeläggningen av videofilmen från dödsskjutningarna i Bagdad, som Bradley Manning anklagas för att ha läckt, är ett exempel på en illegitim sekretessbeläggning. Europarådet skriver att enligt de anklagelser som riktas mot Manning står vi i tacksamhetsskuld till honom för att ha publicerat denna videofilm, liksom många ambassadrapporter som har stort allmänintresse. Manning har även nominerats till Nobels fredspris. Bradley Manning har redan innan hans sak prövats i rättegång fått betala ett mycket högt pris och riskerar sin framtid, sin frihet och till och med sitt liv. Den amerikanska statens hårda agerande mot honom står i skriande kontrast till president Obamas Open Government Plan. Hur Bradley Manning behandlas av de amerikanska myndigheterna framöver har stor betydelse, inte bara för honom själv utan för oss alla som värnar ett öppet och transparent samhälle. Hans öde är en fråga som angår oss alla som värnar öppenhet, demokrati och rättssamhälle. De nationella och internationella protesterna mot hur de amerikanska myndigheterna behandlar Manning har växt sig allt starkare. Det är väldigt viktigt att även Sveriges regering och riksdag står upp för att stärka rätten att slå larm om missförhållanden. Efter attacken den 11 september 2001 har USA börjat tänja folkrätten till oigenkännlighet i kampen mot terrorismen. Att en demokratisk stat som USA avlägsnar sig från de gemensamma regelverk vi alla åtagit oss att försvara försvagar folkrätten. Det är farligt och oacceptabelt och leder till en försämrad säkerhet i hela världen. USA:s agerande är därför inte en intern angelägenhet. Därför är det så viktigt att Sverige talar tydligt om detta med USA. I betänkandet hänvisar man till den dialog som Sverige och USA samt EU och USA för om mänskliga rättigheter. Man talar inte om vad som faktiskt sägs, men förhoppningsvis är de svenska representanterna tydliga i dialogen med USA och framför med kraft att vi som nation anser att det är av yttersta vikt att USA följer folkrätten och respekterar även whistleblowers mänskliga rättigheter. Var hamnar vi annars i världen, om ingen vågar slå larm när det har gått fel? Men vad som egentligen sägs av de svenska representanterna vet jag inte. Jag skulle väldigt gärna vilja veta mer om det och hoppas att få mer förklarat framöver. I detta anförande instämde Valter Mutt .
Fru talman! Vi har diskuterat denna fråga i några tidigare replikskiften, och det är bra att den diskuteras. Det är väldigt viktigt att USA på samma sätt som alla andra stater ska behandla människor som sitter häktade enligt vissa gällande rättsprinciper. Det ska självklart också gälla Bradley Manning. Vad jag inte kan förstå är hur Miljöpartiet kan vara så svajigt på en avgörande punkt, nämligen att Bradley Manning inte anklagas allena för att ha läckt en video om ett amerikanskt övergrepp i Irak, utan för att mer eller mindre likt en elektronisk dammsugare ha tagit ut en kvarts miljon hemligstämplade dokument ur amerikanska databaser samt därtill en halv miljon amerikanska armérapporter. Jag utgår från att Bradley Manning själv inte har kunnat läsa och analysera innehållet i alla dessa dokument. Därefter ger han dem till Julian Assange som lägger fram dem på internet. Är han då en whistleblower? Jag tror, om jag får säga det, fru talman, att det finns vissa saker som kommit fram genom Wikileaks läckor tack vare Manning som är viktiga saker att få veta. Det finns säkerligen saker till exempel i Irakvideon som det kan finnas legitima skäl att röja och som också ur den amerikanska lagstiftningens synpunkt definitivt skulle klara en domstolsprövning. Men om man tar en kvarts miljon dokument som kan utsätta väldigt många människor för fara och ger dem till någon som lägger upp alla grejerna på internet vind för våg, då är man inte en whistleblower. Det är viktigt att nyansera debatten på den punkten och klargöra att detta inte kan vara lagligt. I så fall skulle vi alla här kunna gå in i riksdagens olika databaser, ta hem hemligstämplade dokument, ge dem till en blogg och hävda att vi är whistleblowers. Det tror jag inte att någon av oss vill.
Fru talman! Det är naturligtvis en viktig poäng Fredrik Malm har. Detta är en rättssak som pågår i USA och som vi givetvis inte ska yttra oss om. Men Europarådet säger att om Manning har gjort det han anklagas för är vi honom tack skyldig. Dessutom har till exempel Robert Gates, den tidigare amerikanske försvarsministern, bedömt effekterna av Wikileaks avslöjanden som ganska måttliga. Det viktiga i den principiella frågan handlar naturligtvis om mer än en person. Det är viktigt att människor får en rättvis rättegång och inte hålls fängslade på sätt som står i strid med både nationell lag och internationell rätt samt att människor behandlas korrekt och väl. Man får också se till hur viktigt det är att svåra brott kommer till allmänhetens kännedom. Det är det som detta handlar om, och whistleblowers är en generell fråga som det är oerhört viktigt att Sverige talar med USA om. Oavsett om Bradley Manning gjort rätt eller fel är den principiella frågan hur det går ihop med Open Government Plan, med öppenhet och transparens, om det är riskabelt att avslöja brott som begåtts.
Fru talman! Jag tycker att debatten är principiellt viktig och att det är bra att den förs. Ett skäl till detta är att vi har en utveckling i världen där vi säkert kommer att få se många sådana här exempel framöver, givet den tekniska utveckling vi har och den transparens och de ökade krav på transparens som finns hos många. Jag vill också tydliggöra att jag tycker att behandlingen av Manning i amerikanskt häkte, enligt vad jag har läst om det, uppenbart står i strid med hur man ska behandla en person. Det är uppenbart att han behandlas på ett mer negativt sätt än många andra fångar. Dessutom vill jag för att ytterligare understryka min stora sans och balans i denna diskussion betona att det finns vissa saker av det som röjts i Wikileaks som jag tycker att det finns ett allmänintresse av, som jag sagt tidigare. Det finns också information som jag tycker att det kan finnas legitima skäl att röja. Men jag måste ändå tillstå att det tycks som att Miljöpartiet i någon mån förbiser den ändå ganska centrala frågan att Manning är anklagad för att ha gjort sig skyldig till att mer eller mindre dammsuga amerikanska databaser på hemligstämplad information. Det är fråga om en kvarts miljon dokument och en halv miljon armérapporter, och det är inte lite! Det är orimligt att i det sammanhanget hävda att allt detta har analyserats och att allt detta är information som röjer olika typer av brott som begåtts. Nej, de kan röja en hel del iranska dissidenter, en hel del pakistanska kvinnorättsaktivister och en hel del människor som kämpar för demokrati och yttrandefrihet och som anförtrott saker och ting åt diplomater eller åt en historiker som talar med en statsvetare som därefter talar med en andresekreterare på en amerikansk beskickning någonstans.
Fru talman! Självklart är detta en komplex fråga, och det är inte bara svart och vitt. Men det stora problemet är att vi har för få whistleblowers i världen, inte för många. Vi behöver dem här i Sverige också, så att det inte byggs upp vapenfabriker i Saudiarabien när transparensen är för dålig och det kan ske saker i skymundan. Det är det som är det allra största problemet, vill jag ändå påstå. Därför är det så allvarligt om människor som slår larm riskerar att råka illa ut. Det är väldigt viktigt att vi uppmärksammar detta och har en dialog. Vad vet jag - regeringen kanske har en jättebra dialog med USA om detta, men det framgår inte i betänkandet. Därför måste vi hålla ögonen på detta och göra vad vi kan för att whistleblowers ska kunna slå larm utan att råka illa ut. Givetvis ska man få en rättvis rättegång om man har gjort något som kan vara fel.